Fru talman! Statsrådet drar felaktiga slutsatser av det som står i reservationen 2. Det är alltså inte ett olycksfall i arbetet. Om man läser vad det står, kanske det blir klarare. Det står inte att detta avser att gälla alla de förkunskaper som nu krävs, såsom statsrådet ville göra gällande att det står. Det talas i stället om ”de förkunskaper som krävs för de olika utbildningsvägarna”. Det som skall utredas är bl.a. hur många och vilka ämnen som skall bedömas vara relevanta för de olika utbildningsvägarna. Vi har ansett att man beträffande dessa ämnen borde precisera litet mera än vad utskottsmajoriteten har gjort vad som menas med oförändrad utgångsnivå. Som jag uppfattat det skiljer vi oss i princip inte mycket från varandra, och vår uppfattning skiljer sig inte på något sätt från vad vår ledamot i kompetensutredningen, herr Mattsson i Lane-Herrestad, har ansett, vilket jag finner angeläget att slå fast.
Fru talman! Herr Nordstrandh var något upprörd i sitt inlägg. Han tyckte det var oförsynt att vi ville ifrågasätta moderata samlingspartiets reformvilja. Jag har bara konstaterat att det ställningstagande som moderaterna har gjort var ungefär vad jag väntade mig och ett logiskt fullföljande av herr Wallmarks ställningstagande i kompetensutredningen. Ni flyttar enbart kraven från den allmänna till den speciella behörigheten. Det är från elevens synpunkt helt ointressant om vi bollar med begreppen på det sättet. Det är en rent teknisk fråga. Jag konstaterar att ni står där och där hör ni hemma. Däremot är jag fortfarande förvånad över folkpartiets ställningstagande, inte därför att man protesterar mot regeringens linje utan därför att folkpartiet genom sin representant i kompetensutredningen intog en vettig ståndpunkt. Jag uppfattar anslutningen till reservationen som ett avståndstagande från den linjen. Det var det jag uttryckte förvåning över. Jag vill då bara, för att göra det mycket, mycket enkelt, till folkpartiets representant ställa frågan: Menar folkpartiet att det i fortsättningen skall vara svårare än nu, lika svårt som nu eller lättare än nu att gå vidare till högre utbildning? Precis så enkelt kan man ställa frågan, och det går, fru talman, att ge ett mycket enkelt svar på den, om man vet var man står och om man vill ta konsekvenserna av principiella uttalanden. Jag skall inte fortsätta att gräla med fröken Andersson i Stockholm. Jag skulle kunna fortsätta att läsa meningen fullt ut och förklara varför jag har tolkat reservationen så som jag har gjort. Men det blev nu absolut klart var centern står genom att fröken Andersson anslöt sig till herr Mattsson i Lane-Herrestad. Då vet jag att vi kan arbeta vidare och att åtminstone tre partier står bakom ett sådant arbete.
Fru talman! Det är mycket lätt att svara på statsrådet Carlssons fråga. Den förefaller mig dock helt onödig. Vi vill självfallet underlätta för eleverna att gå vidare till högre studier. Vi har verkligen inte tagit avstånd från folkpartiets representant i kompetensutredningen. Vi har bara vidareutvecklat tankegångarna i propositionen. Jag dristade mig i mitt första anförande att fråga efter utbildningsministerns allmänna syn på dessa frågor. Jag gjorde det mot bakgrunden av förre statsrådet Edenmans deklaration i riksdagen, i direktiven och vad han sade om kunskapsstandarden i skolan i denna sal under Skolveckan i januari i år. Jag har hoppats att vi skulle få några ord som kunde vara stimulerande för alla de elever, lärare och anställda i övrigt som arbetar i skolan — stimulerande nu i examenstider inför sommarlovet. Jag ångrar att jag inbjöd utbildningsministern till den här deklarationen. Den kan inte ha varit särskilt inspirerande och stimulerande.
Fru talman! Herr Richardson ondgör sig över att jag har försökt mig på några politiska positionsbestämningar. Men om man märker att folkpartiet här hamnar på samma reservationer som moderata samlingspartiet gör i tre av fem fall är det väl ganska naturligt att man anser att det måste innebära en politisk positionsbestämning. Jag utgick ifrån att det var politiska ställningstaganden som man gör i utskotten när man hamnar på den ena eller andra sidan. Jag tycker därför inte att herr Richardson skall vara förvånad över att man betraktar detta som ett politiskt ståndpunktstagande tillsammans med moderata samlingspartiet. Jag blev förvånad över att herr Nordstrandh var så säker på att studielämplighetsproven enligt en viss modell, den s.k. SB-kvoteringen, skulle vara det allra bästa och att man skulle vara så säker nu innan man har hunnit göra utprövningarna under en längre tid. Det var det jag ville markera i min replik till herr Nordstrandh. Till fröken Andersson i Stockholm vill jag slutligen bara säga att det väl ändå är överdrift att påstå att det på den här punkten var bristande Nr95 kompromissvilja i utskottet. Det var just denna punkt som vi diskuterade Onsdagen den både länge och utförligt. Om man skall tala om bristande kompromiss 31 maj 1972 vilja drabbar väl den anklagelsen i så fall alla parter i utskottet. — Gymnasieskolans
Fru talman! Jag kan inte annat än notera att herr Gustafsson i Barkarby gör sina politiska positionsbestämningar genom att räkna namnen på reservationerna. Det är verkligen ett alltför ytligt betraktelsesätt.
Fru talman! Jag vill säga till herr utbildningsministern att jag bollar sannerligen inte mellan allmänna och särskilda behörighetskrav. Det diskussionen nu gäller in concreto är alltså frågan om de allmänna behörighetskraven, omfattningen av kunskaperna i svenska, engelska och i någon mån också i matematik. Det är kommunikationsämnen, och eftersom det är kommunikationsämnen så behövs kunskaper och färdigheter i de ämnena, vilka studielinjer eller vilka ämnen man än tänker läsa vid universitet och högskolor. Kommunikationsämnen är alltså ämnen som förbättrar unga människors möjligheter att tillgodogöra sig undervisning vid universitet och högskolor. Det skall givetvis göras så lätt som möjligt — och därmed lättare än vad det nu är — för dem som har studieförutsättningar att vinna tillträde till universitet och högskolor. Men jag tvekar inte att säga att det gärna får bli svårare för dem som inte har studieförutsättningar att slinka in vid universitet och högskolor. Det är inte så enkelt att bara fråga om det skall bli svårare eller lättare. Man måste också kommentera vad man menar med detta.
Fru talman! Det är väl inte underligt, herr Richardson, att man ser på namn och partibeteckningarna under reservationer. Men man ser ju också på vad som står i reservationerna. Om man emellertid ser att två partier är angivna på samma reservation, utgår man från att de har samma mening om det som har skrivits i reservationen. Det är alltså en politisk viljeyttring som man har gjort, och i detta fall är det folkpartiet och moderaterna som har gjort det. Det var det jag ville slå fast.

Fru talman! Jag tänker inte be kammaren om ursäkt för att jag tar till orda så här i sessionens sista skälvande minuter. Utbildningsministern har valt just detta tillfälle för att fråga efter vilken folkpartiets utbildningspolitik är. Vi diskuterar i dag ett betänkande med anledning av en proposition, vilkens behandling inte var aviserad att ske under vårriksdagen. I utskottet begärde vi att få skjuta på behandlingen av frågan till höstriksdagen. Vi utgick nämligen från att tidsperspektivet för frågan knappast var sådant att det motiverade en behandling under de sista veckorna av vårriksdagen. Oppositionspartierna blev nedröstade av en koalition av socialdemokraterna och vänsterpartiet 67 Nr 95 kommunisterna. På grund av den ordinarie ordförandens frånvaro fick jag Onsdagen den uppgiften att försöka få fram detta betänkande. Tack vare att utskotts 31 maj 1972 ledamöterna satsade tid och kraft på detta gick det med nöd och näppe — — — =Aatt genomföra, Vi skulle annars ha önskat att vi hade haft den tid som en Gymnasieskolans behandling vid höstriksdagen hade medgivit för att gå in på de mycket kompetensvärde, svåra frågor som nu har aktualiserats.

Fru talman! Jag skall inte förlänga denna debatt. Jag konstaterar bara 68 att ett par dagar innan propositionen presenterades för riksdagen efterlystes den faktiskt av herr Wikström i ett tal — jag tror att det var i Örebro. Det tyder på att det var angeläget också från herr Wikströms utgångspunkter att vi under vårriksdagen fick fram denna proposition. Motivet var — jag tror att också där är herr Wikström och jag överens — att eleverna om möjligt skulle innan vårterminen är slut få besked om riksdagens principiella inställning. Sedan upplever jag det faktiskt som ett försök att komma ifrån sakfrågan, när herr Wikström allmänt börjar klaga över utbildningsdepartementets propositioner. Den saken kan vi diskutera i ett annat sammanhang än i riksdagens avslutningsskede. Faktum är att det som är oklart i dag och besvärligt att ta ställning till är inte propositionen och inte utskottets betänkande, utan det är en reservation som debatten har rört sig om.
Fru talman! Jag vill vitsorda vad utbildningsministern sade om att jag har efterlyst en proposition om detta. Men jag har inte efterlyst en proposition som på avgörande punkter är oklar. I utskottet har vi emellertid bemödat oss om, när utskottet väl beslutat att behandla propositionen i vår, att se till att den förs till avgörande i riksdagen. Det var utbildningsministern som valde den här debatten för ett slags allmän attack mot folkpartiets och de övriga oppositionspartiernas utbildningspolitik, men vi får naturligtvis anledning att återkomma till saken. Det är inte fråga om oklarhet i några reservationer, utan här gäller det inriktningen av det utredningsarbete som nu skall göras beträffande den särskilda behörigheten. Frågor av den karaktären kan man inte svara ja eller nej på i dag. Där kommer våra framtida överväganden och ställningstaganden att vara avgörande.

Fru talman! Man skall naturligtvis vara både kortfattad och snäll när man tar till orda sista timmen på den här sessionen. Men när det gäller propositionen 97 måste man ändå konstatera att den är en egendomlig regeringsprodukt. Den handlar om kommunalanställdas medinflytande i kommunala och landstingskommunala nämnder, och den är ett beställningsarbete från Kommunalarbetareförbundet som har effektuerats i rask takt — litet för snabbt, tycker nog vi. Låt mig först få säga, fru talman, att vi i moderata samlingspartiet naturligtvis ställer oss positiva till den företagsdemokrati som nu börjar tillämpas på skilda håll i arbetslivet. Vi anser det självklart att arbetstagare skall få möjlighet att påverka sin arbetsmiljö, få insyn i företaget, få information och kunna bli delägare, få delta i beslutsfattandet när det gäller arbetsförhållanden o. d. Att detta även gäller den kommunala sektorn har vi dokumenterat i fjor med vår reservation om delegation av beslutanderätt till företagsnämnd. Den försöksverksamhet som nu bedrives i de båda centrala rådens regi har också hittills haft företagsnämnden som forum, och det anser vi är rätt plats. Men när det gäller anställdas medinflytande i kommunala styrelser och nämnder ställer vi oss avvisande till propositionen. Vi menar att man här kommer i konflikt med grundläggande demokratiska principer, med den representativa demokrati som gäller för den kommunala självstyrelsen. Jag skall strax återkomma härtill — men först några kommentarer med tanke på den procedur som propositionen har råkat ut för. Regeringen lade fram sin proposition efter propositionstidens utgång; herr Hernelius har tidigare påtalat detta i kammaren. Man kan ju i all rimlighets namn inte påstå att denna försöksverksamhet från regeringens synpunkt är av sådan dignitet att det finns anledning att tillämpa riksdagsordningens 54 §.

Dessutom är det anmärkningsvärt att inga remissorgan har fått uttala sig. Det hade ju annars varit i högsta grad befogat, eftersom frågan, som jag sade, berör en allvarlig politisk, demokratisk princip. Man kan nog läsa mellan raderna att inte ens statsrådet Lundkvist är så där helt tänd för saken — och det förstår jag, för han är en klok gammal kommunalman. Men därom får vi kanske höra mer sedan. Samtidigt som regeringen lägger fram propositionen om anställdas medinflytande i styrelser och nämnder ger den kommunaldemokratiutredningen tilläggsdirektiv att utreda hur och om en vidgad närvarorätt för de kommunalanställda kan förenas med den politiska demokratin. Detta är ju också ett rätt underligt förhållande. När vi från oppositionen ibland vill ha prioritet för vissa frågor eller ha dem utbrutna för särbehandling, hänvisas det alltid mycket bestämt till att eftersom det sitter en utredning, så skall den uttala sig först. Men här har vi det mycket märkliga förhållandet att man skall ta ett beslut och sedan i efterhand utreda huruvida detta är vettigt. Nu kan man säga att det bara gäller en försöksverksamhet, men då vill jag svara med tidningen Arbetet, där den kände socialdemokratiske politikern Agne Gustafsson säger följande i en ledare den 15 april: ”Det synes betänkligt att man redan nu genom dispens skall i realiteten sätta den nuvarande lagstiftningen ur kraft, innan de här problemen är utredda. Skulle riksdagen godkänna detta, har man berövat sig själv en del av handlingsfriheten längre fram.” Det är nog precis så. Sedan till principfrågan, som ju är ytterligt intressant. Propositionen försöker ge sken av att principen för medinflytande i den enskilda företagsamheten utan vidare kan överflyttas på den offentliga förvaltningen. Det skulle bara vara ett led i utvecklingen. Då kan man också tänka sig att utvecklingen går vidare, och nästa steg bör rimligtvis vara riksdagen och dess utskott. Det skulle kunna betyda ytterligare ökning av den här kammaren, men vi är kanske inte lika villiga att ta ett sådant steg. När man försöker överflytta resonemanget från näringslivet till den offentliga förvaltningen, så rör man sig med falska analogier. En kommunal nämnd är politiskt sammansatt. Representanterna där är förtroendemän, inte för korporationer utan för väljarna, utsedda i anslutning till allmänna val. Det skall alltså finnas en politisk balans vid beslutsfattandet i styrelser och nämnder. Vidare kan jag erinra om att det ju i dessa sammanhang i många fall behandlas frågor som angår enskilda medborgare på ett närgående sätt och därför behandlas med sekretess. I varje fall bör dessa frågor behandlas av förtroendemän — inte förtroendemän för korporationer utan, som sagt, för väljare. I andra fall blir det ännu värre svårigheter, när arbetstagarna är part i målet. Exemplet med lönenämnden är därvidlag dräpande nog. Nej, fru talman, förslaget är verkligen illa genomtänkt; det är ett hastverk. Härom vittnar också inkonsekvenser i propositionen. Jag skall påpeka ett par. Man talar om att den nuvarande ”Trestriktiva ordningen som gäller i fråga om närvarorätt främst torde bero på att man velat skapa garantier för ett fritt meningsutbyte mellan ledamöterna samt för självständighet och oberoende vid beslutsfattande”. Men sedan föreslår man en åtgärd som alldeles uppenbart går emot den här målsättningen i och med att man får in representanter som inte hör till gruppen av valda beslutsfattare. Vidare säger å ena sidan departementschefen att den fackliga representationen inte skall rubba de politiska maktförhållandena. Men å andra sidan tillkommer ju de facto representanter som väl inte kan förutsättas vara politiskt oengagerade. Det går dåligt ihop. Dessutom är själva representationsfrågan dunkelt antydd. Skall bara fackföreningsanslutna kunna utses? Skall alla i kommunen representerade fackförbund ha representation och skall detta ske oberoende av vederbörandes anknytning till förvaltningsområdet? Här finns som sagt många oklarheter som är värda närmare utredning. Propositionen är underlig även så till vida att den strider mot en nyligen knäsatt princip. Så sent som 1969 slog riksdagen vakt om principen att de kommunala nämnderna utan undantag skall vara partipolitiskt sammansatta; detta var de olika partierna ense om. Tveksamhet rådde väl i ett speciellt fall — det gällde lärarnas fackrepresentation i skolstyrelserna, där man kunde motivera denna representation med att det var lämpligt att ha sakkunskap inom räckhåll. Men efter ett flitigt socialdemokratiskt motionerande strök man ju den möjligheten, och utskottet uttalade den gången att det inte fanns skäl för en korporativ representation i skolstyrelserna, utan representationen för "anställda borde ges via företagsnämnder och samarbetsnämnder. Jag skall inte uppta tiden med att erinra om den debatten, men där är mycket att hämta, och det skulle vara intressant att få höra litet synpunkter just på denna kovändning av en kunnig skolman som herr Johansson i Trollhättan. Nå, det här rör viktiga principfrågor, och jag måste säga att det förvånar mig att övriga oppositionspartier inte har insett det helt och fullt. Jag kan inte tänka mig att de övriga partiernas representanter i utskottet helt ger uttryck för sina partigruppers åsikter i dessa frågor. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till reservationen 1.